Herr talman! För ett par veckor sedan hade jag tillfälle att debattera med Lars Gustafsson om vissa principiella frågor när det gäller universitetsoch högskolepolitiken. Det fanns då anledning att beklaga att vi får dessa betänkanden så styckevis och delat att det inte ges möjlighet till någon stor principdebatt. Lika fullt finns det anledning att också i dag göra några principiella anmärkningar innan jag går in på detta betänkande i detalj. Man kan då inledningsvis konstatera att den politiska experimentlusten har drabbat universiteten hårt under de senaste 20 åren. Forskningen har drabbats dubbelt så hårt genom att utrymmet för inomvetenskaplig förnyelse och utveckling har gjorts alltför snävt och på grund av att grundutbildningen i många hänseenden har varit och är otillfredsställande. Att 1977 års s.k. högskolereform på lång sikt skulle få negativa effekter var väl flertalet av de inom universitet och högskolor verksamma fullt på det klara med i förväg. Men dessa negativa effekter har visat sig snabbare än väntat. Man kan i dag konstatera att universitetsmiljön inte är vad den borde vara. Lönepolitiken har spelat sin roll. Den allmänna lönenivelleringen har slagit hårt mot forskningen och forskarna. Färre studenter har slagit in på högre studier. Vi har fått färre studenter som ägnar sig åt forskarutbildningen. När det gäller själva miljön är den alltså inte längre stimulerande på det sätt som den en gång i tiden var. Själva kunskapsutvecklingen har skjutits i bakgrunden. I mångt och mycket beror detta säkert på att yrkesinriktningen har blivit så framträdande efter den s.k. högskolereformen 1977. Ämnesområdena har skjutits i bakgrunden. Institutionerna har fått stå tillbaka för linjenämnder. Byråkratiseringen har firat oanade triumfer. Antagningssystemet lämnar mycket övrigt att önska. Till detta kommer också att universiteten, inte minst när det gäller forskningssidan, har kommit att bli alltmer beroende av den externa finansieringen. Vi kan också se hur själva basorganisationen har fått en allt svagare ställning i mångt och mycket till följd av den ökande sektorsforskningen. Det är ett av skälen till att vi tillsammans med folkpartiet i reservation 8 kräver en överflyttning av resurser från sektorsforskningen till universitetens och högskolornas basorganisationer. Vi kan vidare konstatera att den yrkesinriktning som studierna vid universiteten och högskolorna fått hos många studerande har lett till att man alltför tidigt bestämmer sig för en viss studieinriktning. Detta i sin tur försvårar sedan rekryteringen till forskarutbildningen. Tidigare kunde man konstatera att den akademiska karriären hade sina fördelar. Det fanns någonting som hette en akademisk frihet. Man kan säga att även om lönerna för de universitetsverksamma inte var märkvärdiga, var de ändå relativt hyggliga. De här tidigare morötterna är numera i stort sett borta. Vi har haft en utomordentligt ogynnsam löneutveckling, som gör att svenska forskare och universitetslärare i dagsläget torde tillhöra de sämst betalda i västvärlden. Själva meritvärdet av doktorsexamen har också i mångt och mycket urholkats. Här har riksdagen för övrigt tidigare gjort en beställning hos regeringen om att man klart skall slå fast meritvärdet av doktorsexamen inom statlig förvaltning, etc. Därav har ingenting kommit, utan ärendet har förhalats tid efter annan. Vi kräver nu i reservation 7 att man inom den statliga förvaltningen skall göra en ordentlig inventering före den 1 juli 1986. För att i någon mån avhjälpa de stora brister som finns på universitetssidan i dagsläget presenterade vi från moderata samlingspartiet i går vad vi skulle kunna kalla för ett akutprogram. Det gäller att stoppa flykten från högskolorna. Detta kan ske på olika sätt. Först och främst skall man skapa en kreativ miljö på nytt. Detta kan ske genom att institutionerna förstärks och genom att institutionsledningarna får ökade befogenheter och mer att säga till om. På det viset kommer det inte längre att tas som en straffkommendering att vara prefekt utan ses som någonting positivt. Vi kan också genom att främja internationaliseringen göra miljön mera stimulerande dels genom att ge ökade möjligheter till våra universitetslärare och forskare att inhämta inspiration vid utländska universitet, dels genom att göra det möjligt att i ökad omfattning ta emot utländska forskare och universitetslärare här i Sverige. Ett annat sätt att förbättra miljön är att öka det lokala inflytandet över ekonomin och självfallet också att minska hela den byråkratiska apparat som vuxit upp. När det gäller rekryteringen av doktorander har utvecklingen alltså inte varit positiv under senare tid. Nu skall det med en gång sägas att den statistik vi har är ganska bristfällig, men vi vet ändå att medelåldern för aktiva doktorander under åren 1974-1980 steg från nära 33 år till mer än 35,5 år. Under tiden 1974 78 ökade också studietiden drastiskt, från 11 till 14 terminer. Under hela 1970-talet nästan halverades antalet forskarexamina. Detta är allvarligt inte minst med tanke på att hälften av dem som 1980 var professorer kommer att avgå med pension fram till år 1990. Inrättandet av doktorandtjänster är ett steg i rätt riktning. Det är något som är betydligt bättre än utbildningsbidragen. Ändå skall man naturligtvis erinra om att antalet doktorandtjänster ännu inte är mer än en droppe i havet. Vi har dock, för att underlätta för doktoranderna att bli klara med sina forskarexamina, velat att man skall sätta ett tak för deras undervisningsskyldighet. Det är märkligt att man inom utskottsmajoriteten finner det så besvärligt att göra detta. Det är ganska lätt att genomföra en sådan begränsning genom att införa evalueringsregler också för den här tjänsten på samma sätt som för andra tjänstekategorier. Detta har vi tagit upp i reservation nr 1. Vi har också yrkat att handledningen skall ges större resurser. Var och en skalli genomsnitt kunna räkna med ca 6 timmars handledning per månad. Vi har dessutom i en annan reservation yrkat att behörigheten för forskarutbildning skall göras snävare. Det måste krävas en fullständig grundexamen om 120 poäng och 60 poäng i det ämne som vederbörande avser att uppta forskarstudier i. Vi har vidare för att höja kvaliteten på avhandlingarna velat göra det möjligt för fakultetsopponenter och ledamöter i betygsnämnden att motivera sina beslut. Vi har i detta sammanhang också pekat på nödvändigheten av att införa graderade avhandlingsbetyg. Om man skall komma till rätta med situationen för våra forskare och om man skall kunna stoppa flykten från högskolan är det til syvende og sidst naturligtvis en annan lönepolitik som behövs. Vi har sagt att lönerna för universitetslärare och forskare under en treårsperiod bör öka med 30 96. Vi behöver också en flexibilitet i lönesättningen, och vi behöver se till att resurserna ökas för att LÄTU skall kunna förverkligas. Det är alltså en rad olika åtgärder som behöver genomföras för att vi skall kunna få en förbättring på forskningssidan och även när det gäller forskarutbildningen. Det kan inte vara en diskussionsfråga om vi skall vidta de här åtgärderna eller inte. Vi kan konstatera, att om vi inte slår vakt om vår forskning kommer detta att drabba hela landet och få förödande effekter på sikt. Till sist, herr talman, skulle jag i det här sammanhanget vilja uttrycka min glädje över att det till följd av en fyrpartimotion blir möjligt att rädda musikskolan i Edsberg. UHÄ har tillstyrkt, och man ser skolan som ett värdefullt komplement till musikhögskolorna.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

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar, utbildningsutskottets betänkande nr 32, tar upp en rad sinsemellan ganska skiljaktiga frågor, som har det gemensamt att de gäller vårt högskoleväsende. De är av relativt övergripande natur — åtminstone en del av dem. En fråga som ägnas en hel del utrymme gäller kvaliteten i vår forskarutbildning. Det är utan tvivel en mycket viktig fråga. Med forskarutbildningen lägger vi en stor del av grunden för forskningen. Det är viktigt att vi på olika — Nr 160 sätt arbetar för att främja en förbättrad kvalitet när det gäller forskarutbild Man kan ha olika meningar om hur man skall gå till väga. Det har fogats reservationer till detta betänkande som egentligen samfällt går ut på att man Vissa för forskning skall åstadkomma denna kvalitetsförbättring genom olika typer av centrala och forskaringrepp — genom en hårdare centralstyrning av forskarutbildningen. Det utbildning gäller utformningen av doktorandtjänster, handledning, behörighetsfrågor, gemensamma betygsnämndernas sätt att arbeta, osv. Från centerns sida tror vi inte att man frågorm.m. kan kommendera fram kvalitet genom centrala direktiv, utan vi tror att man måste arbeta med detta lokalt inom ramen för vissa övergripande centrala ställningstaganden. Frågan om forskarutbildningens meritvärde tas också upp i en reservation. Jag vill understryka att vi från centern anser att det är mycket viktigt att forskarutbildningen får ett större meritvärde. Det pågår också ett beredningsarbete på detta område. Därför anser vi inte att det finns anledning för riksdagen att nu föregripa detta beredningsarbete. Men vi kommer givetvis att följa denna fråga med mycket stort intresse. En annan reservation som är fogad till betänkandet handlar om ansvarsfördelningen mellan sektorsforskningen och den grundläggande forskningen vid universiteten. I fråga om detta vill jag hänvisa till vad vi från centerns sida sade i vår motion med anledning av förra årets forskningspolitiska proposition. Vi pekade då på den snårskog av anslag och anslagsgivande myndigheter som finansierar den statliga delen av forskningen. Det är mycket viktigt att man får en enklare struktur. Vi menar att det naturliga är att denna förenkling sker i riktning mot att framför allt högskolorna och forskningsråden skall vara anslagsgivande myndigheter på forskningens område. Vissa undantag kan naturligtvis behöva göras. Det pågår ett arbete med att förenkla anslagsstrukturen när det gäller forskningen. Vi förutsätter att man kommer att lägga fram ytterligare förslag på detta område i samband med nästa forskningspolitiska proposition. Vi anser att denna tidpunkt är rätta tillfället att aktualisera de förändringar i anslagssystemet som kan vara nödvändiga. Herr talman! Det finns bara en centerreservation fogad till detta betänkande. Den behandlar en mera konkret frågeställning. Denna reservation bygger på ett motionsförslag från mig och några partivänner från Stockholmsregionen och handlar om att man skall satsa på att tillskapa ett utvecklingsområde för bioteknik i sydvästra Stockholmsregionen. Det finns en rad goda skäl för detta. Det är viktigt att staten på olika sätt går in och främjar utvecklingen på det biotekniska området, eftersom detta är en framtidssektor av mycket stor betydelse. Av erfarenhet vet vi, både i Sverige och utomlands, att samarbete mellan statliga institutioner, forskningsinstitutioner och näringsliv är mycket positivt för teknikutvecklingen. Man arbetar efter dessa riktlinjer på flera håll i Sverige. Om man skall göra en satsning på detta område också i Stockholmsregionen, men naturligtvis inte bara där, kan det vara naturligt att göra denna 101 satsning i den sydvästra delen av Stockholmsregionen. Dels finns det där en bas att bygga på - Huddinge sjukhus och stora industrier med anknytning till detta område, t.ex. Alfa-Laval och Astra. Dels skulle en sådan satsning vara ett bidrag när det gäller att motverka den kraftiga regionala obalans som råder i Stockholmsregionen. Denna obalans ger sig till känna inte minst på området högre utbildning och forskning, där det finns en väldig koncentration till de centrala och norra delarna av Stockholm. En sådan satsning skulle vara väl motiverad ur forskningssynpunkt, ur industripolitisk synpunkt och även ur regionalpolitisk synpunkt. Vi anser att det hade varit på sin plats att riksdagen hade gjort en viljeyttring i fråga om detta. Utskottet har emellertid avstått från detta. Centerns representant i utskottet har reserverat sig i reservation nr 10, och jag yrkar bifall till denna reservation. En annan litet speciell fråga som också har ett särskilt intresse för Stockholmsregionen gäller musikutbildningen vid Edsberg. Den har sedan länge bedrivits av Sveriges Radio-koncernen. Alla intygar att detta är en mycket värdefull utbildning. Den är ett viktigt komplement till de andra musikutbildningar som finns i vårt samhälle. Nu anser sig Sveriges Radio-koncernen inte längre ha råd att finansiera denna utbildning. Därför menade regeringen att den borde läggas ned. En nedläggning vore naturligtvis en mycket stor förlust — det betygar alla som har kompetens på detta område. Genom en fyrpartimotion har vi aktualiserat frågan i utskottet och där samlat en majoritet för att statliga medel skall tillskjutas för att utbildningen skall kunna vara kvar. Tyvärr har socialdemokraterna på denna punkt skilt ut sig i en reservation. Motiveringen i reservationen är något egendomlig. Socialdemokraterna anför statsfinansiella skäl — och det kan man alltid göra, även om statens finanser kanske inte står och faller med 1,6 miljoner. Men dessutom anför man principiella skäl. Socialdemokraterna menar att denna utbildnig är Sveriges Radios angelägenhet. Det är mycket tveksamt vilken grund det finns för det påståendet. Det är här fråga om en utbildningsverksamhet. Vi brukar i andra sammanhang vara överens med socialdemokraterna om att det framför allt är statens ansvar att garantera att det finns ett bra utbildningsutbud. Sveriges Radios uppgift måste i första hand vara att göra etersändningar. Det finns alltså, såvitt jag kan förstå, inga principiella invändningar mot att staten går in på detta område.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

Herr talman! I reservation 3 föreslås att kraven för behörighet för att antas till forskarutbildning skall ändras. Bl. a. följs en partimotion från folkpartiet med den innebörden upp. En fullständig grundexamen om minst 120 poäng med minst 60 poäng i aktuellt ämne bör vara förkunskapskrav inom det förutvarande filosofiska fakultetsområdet. Det slås fast dels i partimotionen från folkpartiet, dels i reservationen 3 från folkpartiet och moderaterna. Jag yrkar bifall till denna reservation. I reservation 4 förordar jag en ökad fasthet och kontinuitet inom betygsnämnderna. I reservationen påminns om att UHÄ i december 1983 lade fram förslag om att det i betygsnämnden skulle ingå dels två fasta, dels tre tillfälliga ledamöter. Reservationsvägen förordas att riksdagen skall ställa sig bakom detta förslag från UHÄ. Jag yrkar bifall också till reservation 4. Om man i framtiden skall kunna locka studenter till forskarutbildning är det nödvändigt att forskarutbildningen ges meritvärde. I folkpartiets partimotion tog vi upp den här mycket viktiga frågan. Vi menar att det bör göras en inventering av tjänster för vilka doktorsexamen bör uppställas som behörighetsvillkor. Vi gör i reservationen också ett uttalande om forskarutbildningens meritvärde när det gäller befordringsgrunden skicklighet. Det måste löna sig att forska. För vissa tjänster bör det därför krävas doktorsexamen. För andra bör det vara en merit att ha ägnat sig åt forskarutbildning. Det är djupt beklagligt att regeringen ännu inte har effektuerat riksdagens beslut från förra året om att man i tjänstehänseende skall kunna tillgodoräkna sig foskarutbildning som fyra år när man söker statlig tjänst. Nu kommer det ut ytterligare en generation av färdiga doktorer som inte kan åberopa sin forskarutbildning som merit när de söker statliga tjänster. Det är mycket olyckligt. Jag yrkar bifall till reservation 7. I reservation 8, som är gemensam för folkpartiet och moderaterna, följs ett annat krav i folkpartiets partimotion upp. Vi menar att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att upprätta en plan för överförande av forskningsresurser och foskningsansvar från sektorsorgan till högskolan och forskningsråden. Visst behövs det sektorsforskning, men tyngdpunkten bör förskjutas till förmån för grundforskningen vid universiteten. Jag yrkar bifall till reservation 8. Utskottets majoritet bestående av folkpartiet, moderaterna, centerpartiet och vpk tillstyrker en fyrpartimotion med Jan-Erik Wikström som första namn om att rädda Edsbergs musikskola. Motionen och utskottsmajoriteten förordar alltså en fortsatt verksamhet vid Edsbergs musikskola. Den 3 oktober 1984 anhöll UHÄ i en skrivelse till regeringen om att den alternativa utbildningen samt kursoch seminarieverksamheten vid musikskolan i Edsberg skulle få ses som ett värdefullt komplement till verksamheten vid musikhögskolorna och att verksamheten vid musikskolan i Edsberg skulle få fortsätta. UHÄ slog fast att musikskolan fyller en viktig funktion på musikområdet. På denna punkt, herr talman, yrkar jag till sist bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på den socialdemokratiska reservationen nr 11.

Herr talman! I all verklig vetenskaps natur ligger att den måste förbehålla sig rätten att i princip ifrågasätta allt. En fri vetenskap måste självständigt kunna bedöma riktningen för sitt kunskapssökande. Den måste också i vissa situationer ha ryggrad nog att avvisa försök utifrån att lägga under sig forskningsresurser. I synnerhet gäller detta ifall de utanförstående intressena själva inte står under offentlig insyn. Frågan om forskningens oavhängighet har alltid utgjort ett problem. Problemet fanns på biskop Billings tid lika väl som det i dag finns hos de näringslivsbetalda professorer som man kan nå t.ex. via SE-bankens växel. Dock är det en ny företeelse som i dag framträder i form av massiva försök från banker och privata storföretag att styra och nyttja forskning i sina direkta intressen. Den starkt ökade utbredningen härav har samband med att universiteten i besparingstider lättare faller för frestelsen att ta in pengar via uppdragsforskning. Redan detta är ju för övrigt ett tvivelaktigt sätt att påverka forskningens inriktning — man inser lätt att sådana uppdrag, som är väl betalda, prioriteras. Uppdragsforskning är naturligtvis harmlös så länge den utgör en mindre del av den totala verksamheten vid universiteten och så länge den vetenskapliga verksamheten behåller sitt oberoende och sin integritet. Men det gör den inte — tvärtom. Det är påtagligt hur näringslivet, representerat av grupper av stora inflytelserika privatföretag, försöker lägga under sig och styra vetenskapen i former och till sådana områden som är intressanta just för dem. Situationen skapar en rad allvarliga politiska och rättsliga problem. Det är ett krav från vpk att dessa problem allsidigt belyses och att klara gränser skapas. Det skall skiljas på vad som är privat och vad som är offentligt. Det skall råda förtroende för att människor som arbetar på offentliga institutioner är oberoende av obehöriga intressen. Skattebetalarna skall kunna lita på att offentligt avlönade tjänster inte används för stora privata extraknäck. Alla skall kunna lita på att bedömningar av examensmeriter och kunskapskontroller försiggår under offentlig insyn och i övrigt under former som garanterar oväld i förfarandet. I dessa stycken syndas grovt. Allt fler exempel ges på att hela verksamheter styrs av ekonomiska privatintressen och att organiserade samarbetsformer och avtal binder upp undervisning och forskning vid privata anslag och privat styrning. Den 6 juni — nationaldagen, till yttermera visso — skall Göteborgs universitets styrelse fatta beslut om en stiftelse. Syftet med denna stiftelse, där kommunen och handelskammaren ingår som parter, är att finansiellt stödja en högskola för ekonomisk och juridisk forskning vid Göteborgs universitet. Förutsättningen för stödet är, som det heter, att forskningen skall vara relevant för de i stiftelsen ingående intressenterna. Företeelsen finns närmare beskriven i senaste numret av Götheborgske Spionen. Här är det alltså inte bara fråga om att köpa upp enskilda forskare. Här är det fråga om att en hel högskola a priori skall arbeta med verksamhet som styrs av utomstående intressenter. Hela den vetenskapliga verksamheten skall utsättas för en övergripande styrning från dessa intressenter. I hur hög grad sådana här intressen tränger in i de befintliga högskolorna visas inte minst av den grundliga undersökning som har gjorts och presenterats av tidningen Arbetaren nr 50-52 år 1981, där man bl.a. kan konstatera att 26 av totalt 108 fasta forskarplatser vid högskolor och institut inom ämnet nationalekonomi betalas av näringslivet. 37 av totalt 119 anslag till heltidsforskare vid högskolor och institut inom samma ämne härrör från privata källor. Vid universitetet i Lund finns ett kontaktsekretariat, som sysselsätter tolv personer. Dess uppgift är att se till att forskare som har avslutat sin forskarutbildning och är anställda vid universitetet skall komma ut och arbeta vid projekt i näringslivet. Observera att det inte handlar om ett kontaktsekretariat, som försöker förmedla uppdrag inom t.ex. sjukvården, socialtjänsten eller folkrörelserna. Sådana kontakter är givetvis inte särskilt intressanta. För kontaktverksamheten anges regler, och de finns här att läsa i handlingar från sekretariatet. Forskaren, som alltså är anställd vid universitetet, skall ”i största möjliga mån arbeta hos företaget”. Företaget har enligt reglerna rätt till de uppfinningar som han under tiden eventuellt gör. Det allmänna har ingen sådan rätt. Staten och företaget delar normalt kostnaderna för forskaren mellan sig. Vi skattebetalare skall alltså få äran att ge företagen ett 50 26 lönebidrag, men vad forskaren åstadkommer under denna tid skall helt tillhöra företaget. Forskaren skall rätta sig efter företagets sekretessregler. Vi skattebetalare, som betalar hälften av kostnaden, får finna oss i företagets sekretess. Vi skall ingenting veta om vad den av oss till 50 90 avlönade forskaren gör i företaget. Mäktiga ekonomiska intressens inmarsch på vetenskapens domäner väcker ytterligare en central fråga, den om offentlighet och sekretess. Öppenhet och insyn skall ju, heter det, vara regel i all offentlig verksamhet, öppenhet och insyn är också grundregel i varje fri vetenskap. Uppdragsforskningen i den form som den nu bedrivs är ett uppenbart hot mot denna öppenhet. I en dom den 22 mars i år har regeringsrätten förklarat att examensarbeten, vilka gjorts för enskilda uppdragsgivares räkning, kan sekretessbeläggas. Regeringsrättens dom följde på en ansökan från en journalist på Svenska Dagbladet, som ville ta del av ett visst examensarbete. Regeringsrätten åberopar en paragraf i sekretesslagen, som egentligen har varit avsedd för provningsoch kontrollverksamhet i allmän regi, men paragrafen är så luddig, att den passade bra för att inom hela uppdragsforskningen ge hemligstämpeln oinskränkt makt. Här i min hand har jag ett antal exempel på detta förfarande och dess följder. Det är kopior av handlingar, förvarade i en högskolas bibliotek. Här är ett examensarbete, utfört på uppdrag av ett privat bolag. Vad man får veta om detta examensarbetes innehåll är att det rör geofysiska och geologiska undersökningar inom ett område på ungefär 16 hektar, vilkas belägenhet inte är preciserad. Det enda offentliga med detta examensarbete är förordet. Förordet avslutas med följande lakoniska sats: På uppdragsgivarnas begäran behandlas detta examensarbete konfidentiellt. — Den offentliga rapporteringen är följaktligen helt värdelös. Här är ett annat examensarbete, utfört i en maskinfirma som gör krigsmateriel. Undersökningen redovisas på 16 rader. Mätningsmetoder, mätningsutrustning och vetenskaplig frågeställning framgår inte. Sammanfattningen avslutas med att rapporten har begärts konfidentiell av uppdragsgivaren. Trots att det uppenbarligen handlar om rätt enkla fakta rörande rekylverkningar hemligstämplas det hela med hänvisning till dess militära anknytning. Här är ett tredje examensarbete, utfört för ett stort norskt företag. Här får man inte ens veta unset om på vilket område undersökningen har rört sig. Det meddelas bara på fyra rader att det är en intern rapport, som klassificerats som sekretessbelagd. Här har jag slutligen ett fjärde examensarbete. Det är Volvo som är beställare. Detta arbete syftar till att kvantifiera arbetsåtgång vid terrasseringsoch vägarbeten. Rapporten innehåller inledning och sammanfattning. Det är ett mycket tunt häfte. Undersökningen är hemligstämplad. Men i examinators förord till den här redovisningen finns det en intressant passus som belyser vårt problem och vetenskapens dilemma i uppdragsforskningen. Professorn ifrågasätter nämligen i förordet valet av parametrar för undersökningen. Han säger tämligen klart att han anser att man borde ha valt andra parametrar än dem som man valt. Men han konstaterar samtidigt följande: ”Arbetet är emellertid utfört enligt Volvo BM:s önskemål.” Detta är ytterst upplysande. Professorn inser alltså att undersökningens vetenskapliga uppläggning kan ifrågasättas. Men han kan inget göra för att ändra på detta. Det är beställaren som bestämmer. Sedan är det bara att buga och tacka. Slutsatsen är, som synes, given: Uppdragsforskning i den form som här föreligger undergräver inte bara offentlighet och insyn. Den undergräver även vetenskaplig kvalitet utan att man kan göra något åt det. Jag har berört några av de mycket summariska rapporter som finns där allt väsentligt är hemligstämplat. Det kan tilläggas att vid den högskola där man får ut dessa rapporter är förhållandena ändå bättre än de är på andra håll. På vissa andra håll får man ju inte ut någonting. Det är alltså tillåtet enligt regeringensrättens dom att hemligstämpla examensarbeten i Sverige. Man får en ganska klar inblick i vissa högskolekretsars tankevärld, t.ex. när man läser ett cirkulär från en högskoleadministration som utfärdats med anledning just av regeringsrättens aktuella beslut. I cirkuläret står det bl.a. så här: ”Examinators godkännande görs under ämbetsansvar. Ingen besvärsmöjlighet finns. Det föreligger därför inget krav på dokumentation som underlag för överprövning i högre instans.” Tänk efter litet grand vad innebörden av ett sådant uttalande är! Det är egentligen en fantastisk värdering som här görs. Att vetenskaplig kvalitet måste förutsätta och vila på en öppen, kritisk diskussion och att förtroende för betygsättning och bedömning kräver kontrollerbarhet föresvävar inte cirkulärets författare. Som synes, herr talman, krävs det på hela detta område en kraftig uppstramning. Det är i och för sig naturligt. Vi i vpk är inte motståndare till, att högskoleforskningen vänder sig ut mot samhället. Men för vetenskapens skull måste detta ske i mycket bestämda former. Forskarens oberoende och forskningens självständighet måste garanteras. Det betyder att man striktare måste skilja mellan privat och offentligt. Har man en offentlig tjänst eller forskar man med hjälp av samhälleliga pengar, skall man inte samtidigt ta emot stora förmåner från privat håll. Man får välja huruvida man skall ägna huvuddelen av sitt arbete åt fri forskning vid av skattebetalarna finansierade institutioner eller om man skall lägga tyngdpunkten på sina privatuppdrag. De privatuppdrag, liksom de institutionella kontakter, som forskare arbetande vid högskolorna engagerar sig i skall inte ensidigt ske till förmån för betalningskraftiga affärsintressen — det kontaktsystem som man skall eftersträva bör vara brett och allsidigt, och det bör inte bara gynna dem som kan ställa upp med stora pengar. Det krävs alltså, herr talman, att man tar initiativ till striktare regler för att skydda oväld, opartiskhet och självständighet inom forskningen. Utbildningsutskottet, tycker vi, visar med sin alltför vaga och allmänt hållna skrivning en viss aningslöshet inför problemet. Speciellt från socialdemokratins företrädare tycker vi att man hade haft rätt att vänta sig en annan och en litet skarpare insikt om vad de privata storföretagens offensiv för att lägga under sig forskningen vid högskolorna innebär. Detta är i högsta grad ett problem för arbetaroch folkrörelserna i våra dagar. Därför yrkar jag bifall till reservation 9 av Björn Samuelson.

Herr talman! Birger Hagård beklagade att vi med den arbetsordning som tillämpas får en ganska uppstyckad debatt om högskolefrågorna, och jag instämmer gärna i detta. Det vore önskvärt med en mera samlad och övergripande diskussion. Birger Hagård framförde en del principiella synpunkter på den, som han alltid säger, s.k. högskolereformen. Därmed vill han antagligen uttrycka ett visst misshag med reformen. Jag noterar bara att de brister som Birger Hagård sedan pekade på i hög grad beror på bristande ekonomiska resurser. Jag kan emellertid inte finna att moderaterna står för förslag som skulle innebära någon väsentlig förändring av de ekonomiska resurserna för högskolan. Beträffande byråkratiseringen vill jag påstå att det inte är någon här som älskar onödig byråkrati. Vi har vid skilda tillfällen diskuterat den saken, och vi har överlämnat till de lokala styrelserna att i hög grad utforma sin egen organisation. Man kan lokalt göra mycket för att begränsa byråkratin. Herr talman! Flertalet av de frågor som behandlas i det betänkande som vi nu diskuterar, nr 32, är sådana som var föremål för diskussion och ställningstagande vid denna tid i fjol, då med anledning av den forskningspolitiska proposition som regeringen hade presenterat. Vi tillämpar numera den ordningen att regeringen vart tredje år i en mer omfattande proposition redovisar förslag och riktlinjer för politiken på forskningens område. Ett viktigt syfte med denna ordning är att få till stånd en mer långsiktig planering av verksamheten. Om detta syfte skall tillgodoses är det viktigt att statsmakterna, regering och riksdag, avhåller sig från att göra årliga korrigeringar av de beslut som omfattas av treårsplanerna. Med andra ord är det angeläget att vi uppträder med konsekvens i förhållande till fattade beslut på detta område. Det är mot denna bakgrund som utskottet på flera punkter haft anledning att avvisa förslag i motioner som behandlas i betänkande nr 32. Samma gäller, kan jag redan här säga, flera frågor som behandlas i betänkande nr 33. Studiefinansieringssystemet är ett viktigt instrument för att förbättra villkoren för forskarutbildningen och påverka rekryteringen till den. Nu föreslås att doktorandtjänster skall utgöra ett reguljärt inslag i studiefinansieringen, och det är välkommet. Fördelarna med doktorandtjänster jämfört med utbildningsbidrag är flera. Framför allt medför de en bättre social trygghet för de studerande. Kvar står emellertid problemet att kunna tillföra medel i tillräcklig omfattning. Där finns inga lätta genvägar. Det totala ekonomiska utrymmet är, som vi alla vid det här laget vet, ytterst begränsat. Jag finner anledning att till alla parter vädja om förståelse för detta förhållande. När det gäller möjligheten att inom ramen för doktorandtjänst kombinera egen forskning med undervisningsuppgifter vill moderaterna ha ytterligare precisering av regler utöver vad som anges i propositionen. De vill att man centralt skall ange ett tak för hur många timmars undervisning som doktoranden får meddela. Utskottet är enigt med reservanterna om att doktorandernas tjänstgöring inte får inkräkta på den del av doktorandtjänsten som är avsedd för egen utbildning. Men eftersom den tjänstgöring det kan bli fråga om är av mycket skiftande karaktär anser vi att det är svårt att centralt ange antalet undervisningstimmar. Birger Hagård tyckte att det skulle vara lätt att göra en sådan evaluering, men vi tror inte det. Utskottet förutsätter att parterna — i första hand på lokal nivå — kommer överens i denna fråga. Skulle inte så ske blir det kanske anledning att återkomma. Utskottet anser också att utformningen av handledningen av de forskarstuderande bör ske lokalt inom högskolan. Frågan om förkunskapskrav för antagning till forskarutbildning är en av de många frågor som utifrån likartade förslag behandlades under förra riksmötet. Skillnaden mellan de krav som moderata samlingspartiet och folkpartiet för fram och de bestämmelser som nu gäller är egentligen ganska liten. Det krävs för närvarande i regel 60 poäng eller motsvarande i ett för forskarutbildningsämnet relevant område inom grundutbildningen. I den delen överensstämmer villkoren med vad reservanterna anser. Jag skall inte ytterligare kommentera den frågan utan hänvisa till att utbildningsutskottet i år liksom i fjol inte finner anledning att ändra på gällande förkunskapskrav. Men jag vill göra det tillägget att det naturligtvis är viktigt att upprätthålla krav på goda kunskaper hos dem som antas till forskarutbildning, samtidigt som det är viktigt att man inte med alltför låsta och formella krav utestänger studerande som har faktiska goda förutsättningar för en forskarutbildning. Vad gäller reservationerna om betygsnämndernas sammansättning, motivering av betygsnämndernas beslut och graderade betyg på doktorsavhandlingar skall jag i detta sammanhang nöja mig med att hänvisa till de motiveringar som gavs och de beslut som fattades vid förra riksmötet. Forskarutbildningens meritvärde har behandlats relativt utförligt i utbildningsutskottets betänkande, och jag hänvisar till det och till vad Pär Granstedt sade på den här punkten. Pär Granstedt förde ett resonemang om centerns reservation rörande biotekniskt centrum i sydvästra Stockholmsregionen. Utskottet menar att riksdagen inte bör uttala sig i frågor om uppbyggnad och lokalisering av s.k. forskarbyar. Riksdagen har inte gjort det i andra liknande sammanhang och det vore underligt om vi skulle göra ett speciellt undantag i denna fråga. Avvägningen mellan sektorsforskningen och forskningen inom högskolan var en av de viktigare principfrågor som riksdagen i fjol behandlade med anledning av den forskningspolitiska propositionen. Det skedde då en förstärkning av den grundläggande och långsiktiga forskningen inom högskolan. Merparten av nytillkommande resurser anvisades till grundläggande forskning. På detta område skall, till skillnad från de flesta andra statliga verksamheter, ingen besparing ske under den närmaste treårsperioden. Forskningen vid högskolan är således ett prioriterat område. Man kan naturligtvis också stärka högskolans forskningsresurser genom att överföra medel från sektorsorganen. Det är emellertid en process som kräver tid och noggranna överväganden. Man bör inte glömma att den FoU-verksamhet som bedrivs i sektorsorganen också den är av stort värde. I vår iver att stärka högskolans forskningsresurser får vi inte rasera viktigt FoU-arbete på andra områden. Om jag här får ge uttryck åt en personlig uppfattning vill jag säga att jag anser att vi i riksdagen måste skaffa oss en bättre total översikt av forskningsområdet. Trots att en sammanhållen forskningspolitisk proposition nu avges och behandlas vart tredje år är det ändå, med den fördelning som sker av dessa frågor på skilda utskott, utomordentligt svårt att fånga helhetsbilden. Angående uppdragsforskning skall jag begränsa mig till att nu hänvisa till den översyn av reglerna för uppdragsforskning som pågår i regeringskansliet. Det är ett viktigt arbete, inte minst med tanke på den tillväxt som uppdragsforskningen kan komma att få genom utnyttjandet av förnyelsefonderna. Det privata näringslivet har ambitioner och ekonomiska intressen av att komma in. Jag inser också att det finns ambitioner från det hållet att styra. Därför är detta en viktig principiell fråga och en avgränsningsfråga som man noga måste bearbeta. Men, som sagt, det pågår en sådan översyn och vi får anledning att återkomma i ett samlat sammanhang i de frågorna. Jag vill också, med anledning av vpk:s motion i denna fråga, slå fast att doktorsavhandlingar självfallet är och skall vara offentligt tillgängliga. Slutligen vill jag kommentera den reservation som vi socialdemokrater i utbildningsutskottet står för. Vi anser inte att riksdagen bör anvisa 1,6 milj.kr. till Edsbergs musikskola. Det är en skola som drivs av riksradion. Den är således en del av riksradions verksamhet. Vid sina besparingar har riksradion funnit att den bör lägga ned Edsbergs musikskola. Beslutet är alltså beroende av riksradions egen bedömning. Riksdagen har inte anledning att lägga sig i riksradions prioriteringar. Det kan vara motiverat att i detta sammanhang påpeka att riksdagen nyligen befriade Sveriges Radio från ett besparingskrav på 50 milj.kr. genom att höja mottagaravgiften. Socialdemokraterna i utbildningsutskottet anser således av principiella skäl att kravet på ett särskilt statsbidrag till Edsbergs musikskola bör avvisas. Vi anser oss också av statsfinansiella skäl nödsakade att yrka avslag på detta krav. I ett läge när vi tvingas lägga ned eller begränsa verksamheten på många angelägna områden, bl.a. på musikområdet, kan vi inte tillstyrka nya åtaganden av den omfattning som här föreslås i Edsberg. Därmed inte sagt att musikskolan i framtiden inte skulle kunna fylla en viktig funktion. Men detta är en avvägning som vi kommit fram till.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

Herr talman! Jag tar tacksamt fasta på Georg Anderssons deklaration om vikten av att se över reglerna för uppdragsforskning. Det råder tämligen kaotiska förhållanden på detta område — det torde Georg Andersson och jag vara medvetna och överens om. Jag vill också erinra om att vpk faktiskt tagit upp dessa principfrågor gång på gång ända sedan början av 1970-talet — ända sedan den tid då enkammarriksdagen var ny —, men vi har rönt ringa förståelse. Det är därför bra om det nu håller på att infinna sig en större medvetenhet. Det är också bra att Georg Andersson och utskottet klart lägger fast vad som gäller i fråga om doktorsavhandlingar enligt kungörelsen nr 276 år 1970. Det är nämligen så att läget har blivit något tvivelaktigt efter regeringsrättens dom. Det är också så att det under hand resonerats om att forskningsuppgifter i avhandling som initierats från privat håll skulle kunna undanhållas från offentligheten i ett eller annat avseende. När sådana strävanden förekommer måste de på det bestämdaste stävjas. Det är ingalunda likgiltigt hur man ordnar detta med uppdragsforskning. Det finns nu en hopblandning av privat och offentligt, som gör det hela väldigt oklart och som ger möjlighet till en icke kontrollerbar styrning. Detta gör också att en hel del examensresultat inte heller är kontrollerbara. Om det system som jag beskrev i mitt inledningsanförande får fortsätta, finns det ingen garanti mot att vissa intressen som kan ha sådana strävanden prioriterar och befordrar sådana forskare som de tycker på ett lämpligt sätt går i deras ledband. Det kan man i efterhand inte kontrollera, eftersom det som åberopats som dessa forskares meriter är någonting som allmänheten inte kan få insyn i och komma åt. Oväldsprincipen och frågan om en rättvis befordran och en rättvis gradering är alltså någonting som här är i högsta grad berört. Därför är det angeläget att skapa klara gränser mellan vad som å ena sidan är ren offentlig verksamhet och offentligt ansvar och vad som å andra sidan är en kanske i och för sig förklarlig form av kontakter med olika delar av samhället, kontakter som dock — som jag sade tidigare — inte bör vara ensidigt riktade till vissa betalningskraftiga grupper utan som bör ha ett mycket bredare perspektiv över hela samhället och även beröra de organisationer som företräder det stora flertalet medborgare.
Herr talman! Jag skall inskränka nmiig till att ta upp frågan om Edsberg. Jag tar upp frågan därför att jag tycker att den socialdemokratiska argumentationen är litet egendomlig. Ett huvudskäl till att socialdemokraterna inte skulle vara beredda att stödja musikutbildningen vid Edsberg är att verksamheten har ingått i Sveriges Radios verksamhet, och därmed skulle det alltså uppkomma något slags principiellt hinder för staten att gå in och finansiera verksamheten på ett annat sätt. För mig är detta helt obegripligt. Man kan ju inte hävda att det här är en verksamhet som så att säga normalt skall höra under Sveriges Radio på grund av verksamhetens karaktär. Det här är inte en rundradioverksamhet eller en TV-verksamhet— det är en utbildningsverksamhet. Och utbildning är normalt en samhällelig angelägenhet. Att haka upp sig på låt mig säga den historiska tillhörighet som har gällt för verksamheten och därför anse att den är diskvalificerad från annat statligt stöd är, som jag ser det, ett formalistiskt argument, som saknar förankring i verkligheten. Det viktiga måste ju vara om vi anser att den här verksamheten är så angelägen att vi vill att den skall fortsätta. Vill vi att den skall fortsätta, då bör vi anslå pengar. Anser vi inte att den skall fortsätta, då anslår vi inte pengarna. Det statsfinansiella skälet, som Georg Andersson och reservanterna anför, har jag bättre förståelse för. Där är det fråga om en prioritering. Anser man inte att verksamheten är tillräckligt viktig, då avstår man från att prioritera den. Anser man att verksamheten inte är värd en extra satsning på 1,6 milj.kr., då avstår man från att anslå pengar. Där finns det alltså, såvitt jag förstår, en skillnad i fråga om prioritering. Majoriteten i utskottet har ansett att det här är en så viktig verksamhet att det är värt att satsa 1,6 milj.kr. — socialdemokraterna anser det tydligen inte. Men jag tycker att ni skall hålla er till det statsfinansiella argumentet. ”Formargumentet” är det svårt att få att hålla i längden.
Herr talman! Jag skall också nöja mig med att i denna replik säga några ord om musikutbildningen vid Edsberg. Vi anger från majoritetens sida mycket klart, varför vi har gått in för ett bevarande av verksamheten där. Vi hänvisar till UHÄ:s utredning, som klart utsade att det behövs en alternativ musikutbildning utanför vårt normala utbildningsmönster, med rekrytering från olika åldersstadier. Utredningen framhöll också att skolan även i fortsättningen borde bedriva bl.a. en avancerad kursoch seminarieverksamhet för musiker, musikhögskolelärare och musikforskare. När utredningen var klar sades från UHÄ:s sida, att den här utbildningen vid musikskolan i Edsberg är ett värdefullt komplement till verksamheten vid musikhögskolorna och fyller en viktig funktion på musikområdet. Detta är den sakliga bakgrunden till att majoriteten, bestående av folkpartiet, centern, moderaterna och vpk, har beställt en fortsättning i Edsberg. Vi säger också att verksamheten skall bedrivas i huvudsak med samma inriktning och i samma former som hittills. Jag tycker att hanteringen av frågan i utbildningsutskottet visar att det inte är hopplöst att agera som enskilda riksdagsledamöter. Genom att Jan-Erik Wikström tog upp den här frågan och väckte en motion tillsammans med företrädare för andra partier, har vi kunnat få en majoritet för saken i utbildningsutskottet. Det går alltså en och annan gång att få igenom — vi hoppas att det skall bli så nu i voteringen om en liten stund — också förslag som inte tagits upp i budgetpropositionen. Enligt min mening är det här en viktig fråga, och jag anser att det är bra att Jan-Erik Wikström och de andra motionärerna har uppmärksammat den samt att vi nu av allt att döma kommer att få en fortsatt utbildning i Edsberg. Alltså yrkar jag än en gång bifall till majoritetstexten och avslag på den socialdemokratiska reservationen på denna punkt.
Herr talman! Georg Anderssons slutsats är alldeles riktig: Min uppskattning av 1977 års s.k. högskolereform är något begränsad, om jag får uttrycka mig milt. Skälet till detta är att just i den här s.k. reformen ligger alla dessa byråkratiseringstendenser. Vi fick ett linjesystem, vi fick ett antagningssystem, vi fick ett system där man visserligen förde bort en del av UHÄ men i stället lade besluten i diverse nya organ — bland dem uppkonstruerade styrelser av typen regionstyrelser — i stället för att föra ned beslutsgången till institutionerna, där det hade passat bättre att fatta besluten. Det är ett av de många skälen till att 1977 års s.k. högskolereform var olycklig. Reform förutsätter ju förbättring. Någon förbättring har det förvisso inte varit fråga om i det här sammanhanget. I övrigt kan jag konstatera att visst behövs det ekonomiska resurser. Georg Anderssons slutsats är också riktig i det hänseendet. Men detta är ju även vad apas genom att man förflyttar resurser från sektorsfors vi föreslår skall ti kningen till framför allt universiteten — dvs. förstärker basorganisationerna. Problemet är att det är snabba åtgärder som måste till för att man skall kunna stoppa den flykt från högskolor och universitet som det nu är fråga om. Vi kan antagligen aldrig erbjuda så hyggliga löner att man kan konkurrera med näringslivet. Men man kan i varje fall försöka komma tillbaka till det Nr 160 tillstånd som rådde då vi hade dels den akademiska friheten, dels i varje fall Tisdagen den en anständig, hygglig lön för de universitetsanställda. Då kanske vi kan få 4 juni 1985 tillbaka litet grand av det forskningsklimat som en gång i tiden drev det här landet framåt. Vissa för forskning
Herr talman! Det är litet synd att diskussionen om övergripande forskningspolitiska frågor kanske kommer att koncentreras kring frågan om statsbidrag till musikskolan i Edsberg. Men det är inte uttryck för någon nedvärdering av den huvudfråga som vi nu behandlar. I denna replik skall jag begränsa mig till att kommentera reservation 11. Jag anförde två skäl — dels det principiella skälet, dels det statsfinansiella. Det principiella skälet är ju att Sveriges Radio har bedrivit denna verksamhet under ett antal år och finner att man inte längre vill prioritera den. Det är litet betänkligt om staten i ett sådant läge skulle gå in och med andra medel ta över en sådan verksamhet. Det kan möjligen få smittoeffekter på andra områden där Sveriges Radio nu gör prioriteringar och föreslår nedläggningar. När det gäller det statsfinansiella skälet kommer man in på behovet av en samlad bedömning. Det hade varit önskvärt att kunna bedöma och diskutera den här frågan samtidigt med att vi tar ställning till vissa andra frågor som gäller musikutbildningen. SMI har vi behandlat. Vi fann det angeläget att ge stöd men ansåg oss inte ha resurser till det. Det finns önskemål om utbyggnad på vissa musikhögskolor som inte är tillgodosedda. Vi har beslutat om nedläggning av musiklärarutbildningen i Kalmar, delvis av andra än finansiella skäl. Men givetvis var också i det fallet finansiella motiv med i bedömningen. Mot denna bakgrund har vi funnit att vi inte kan tillstyrka den insats som det var fråga om för just Edsbergs musikskola. Sedan är det naturligtvis riktigt, som Jörgen Ullenhag säger, att detta visar att riksdagsledamöter kan agera och nå framgång. Det är självfallet bra. Jag tillhör dem som ständigt hävdar riksdagens ställning, och det hoppas jag att vi kan göra gemensamt. Birger Hagård konstaterar att det behövs snabba åtgärder för att komma till rätta med en del ekonomiska problem på högskolorna. Och jag tror att det ändå är de problemen som är de väsentliga och inte de organisatoriska. Mycket av de ekonomiska problemen skylls nu litet oegentligt på organisatoriska förhållanden. Jag konstaterar slutligen att moderaterna ju inte föreslår några snabba ekonomiska åtgärder.

Herr talman! Vanligtvis är det ju den tekniska eller medicinska forskningen som står i fokus, men som det har påpekats i ett antal motioner från de fyra partierna utanför socialdemokraterna är också den samhällsvetenskapliga och den humanistiska forskningen av allra största betydelse. Det är visserligen inte en sådan forskning som man direkt kan säga är nyttig, där man direkt kan peka på nyttoresultat, men självfallet är den lika fullt av allra största betydelse. Detta att förstå bakgrunden till det som sker, att förstå det system som man lever i, är givetvis en förutsättning för att man över huvud taget skall kunna leva ett rikt liv, ett liv som kan betecknas som civiliserat. Det är naturligtvis väldigt olyckligt om man sätter upp spärrar mellan de två kulturerna, som det ibland talas om, den naturvetenskapliga världen och den humanistiska. Georg Andersson sade förut att han är en av dem som framför allt vill hävda riksdagens ställning och att han är glad när riksdagsledamöter når framgång. Nåväl, det ser ut som om det skulle kunna bli framgångar även när det gäller det här betänkandet, eftersom utskottsmajoriteten har förenat sig i att av riksdagen begära ytterligare anslag, 5 milj.kr. vardera till de humanistiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna. Detta är glädjande. Det är en markering, ett sätt att uttrycka att den här typen av forskning är nödvändig och också att den har blivit olyckligt eftersatt i landet. Låt mig peka på vad som möjligtvis kan vara en liten teknisk fadäs i sammanhanget. Vid ett av våra universitet, det i Linköping, bedrivs den forskning det här är fråga om framför allt i temaform, och tema har en särskild anslagspost. Men jag förutsätter att även temaforskningen kan bli delaktig litet grand av de pengar som riksdagen förhoppningsvis nu kommer att anslå ytterligare till den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Det är någonting som regeringen kan klara av med själva regleringsbrevet. Ytterligare en synpunkt på det här betänkandet: Forskningen i radiologisk onkologi kommer uppenbarligen att kunna räddas, trots att det har förekommit hot om nedläggning. Här är det fråga om en fyrpartimotion, som alltså når framgång. Även socialdemokraterna i utskottet har accepterat räddningsaktionen. Att det inte varit alldeles helt beställt med själva hanterandet av frågan var något som vi kanske fick en aning om när vi studerade konstitutionsutskottets dechargebetänkande för någon tid sedan, där ju den här frågan togs upp. Hur som helst har också jordbruksutskottet ställt sig bakom att man behåller enheten för radiologisk onkologi, som framför allt är inriktad på den joniserande strålningens cancerframkallande verkan på djur. Utskottet har sagt att regeringen bör lägga fram förslag om till vilken forskningsenhet den här enheten i fortsättningen skall knytas. Herr talman! För ovanlighetens skull har jag inga reservationer att yrka bifall till utan befinner mig här på en majoritetsståndpunkt och ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas flera fakultetsanslag, även om det är humanistiska fakulteterna som har fått komma med i rubriken. Kanske det är symptomatiskt att just de humanistiska fakulteterna nämns i rubriken. Det kan sammanfalla på ett lyckligt sätt med ett ökat intresse för humaniora som har visat sig i den allmänna kulturdebatten och också kommit till uttryck i debatten här i kammaren både förra året och i år. Förra året beställde ju en riksdagsmajoritet förslag från regeringen i syfte att stärka den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Vi gjorde det i medvetande om att det alltid finns en risk för att den typ av forskning, som kan leda till betydande materiella fördelar inom överskådlig tid, kommer att ta överhanden, i synnerhet i ett kärvt ekonomiskt läge. Men vi är samtidigt medvetna om att skall vi kunna skapa ett gott samhälle att leva i, räcker det inte med kunskaper om hur man förser det samhället med prylar av olika slag och hur man får det ekonomiska systemet att fungera. Det är lika viktigt med fördjupade kunskaper om människan och människans tillvaro och om samhällets sätt att fungera. Det är denna typ av kunskaper som den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen kan ge oss och som utbildningen på detta område kan förmedla. Därför, herr talman, är det väldigt viktigt att vi också prioriterar de vetenskapsfälten. Tyvärr satte inte den beställning riksdagen gjorde förra året särskilt djupa spår i budgetpropositionen. Visserligen förde man över vissa pengar från byggforskningen till humanistiska fakulteten, men med pengarna följde också arbetsuppgifter, så egentligen blev det närmast en budgetteknisk omfördelning. Nu har utskottet enats om ett tillkännagivande till regeringen, där man begär något av ett program för en förstärkt humanistisk forskning och utbildning. Det är värdefullt att vi gör detta, och det är värdefullt att vi är eniga i det kravet. Däremot är vi dess värre inte eniga när det gäller att konkret låta detta intresse för humaniora och samhällsvetenskap komma till uttryck i pengar. Men här har vi ändå samlat en majoritet i utskottet bakom kravet på ekonomiska förstärkningar med 5 milj.kr. till vardera humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Det är glädjande och naturligtvis vår förhoppning att detta förslag kommer att vinna riksdagens bifall. Det är mera beklagligt att riksdagens största parti, socialdemokraterna, inte har velat ställa upp på att på detta sätt gå från ord till handling när det gäller att stödja humaniora och samhällsvetenskap. Om detta är litet av ett bakslag också för regeringen, kan naturligtvis detsamma sägas om behandlingen av enheten för radiologisk onkologi. Därmed har vi tagit steget från humaniora och samhällsvetenskap till det naturvetenskapliga området. Enheten för radiologisk onkologi bedriver forskning om hur joniserande strålning påverkar djur och, framför allt, framkallar cancer. Det är en veterinärmedicinskt mycket värdefull forskning, men den kan också ge betydande erfarenheter för den humana medicinen. I synnerhet som vi kommer att fortsätta att ha kärnkraftverk här i landet ett bra tag till är det värdfullt att vi får kunskaper på detta område. Regeringen föreslog att denna enhet skulle läggas ned. Men efter en fyrpartimotion har vi också i det här fallet kunnat ändra beslutet. Ett enigt utskott står bakom förslaget att denna verksamhet skall få leva kvar och att regeringen skall utreda vilken organisatorisk tillhörighet den skall få. I motion 1332 föreslår Olof Johansson, centerpartiets andre vice ordförande, att man skall skapa större möjligheter att varva offentlig tjänst och forskning. Motionären menar att detta skulle kunna verka berikande både för den offentliga förvaltningen och för forskningen. Det skulle kunna vara ett sätt att överföra erfarenheter mellan dessa två viktiga samhällsgrenar. Utskottet stöder inte detta förslag. När man avstyrker det gör man det genom att egentligen tala om någonting helt annat. Man hänvisar till systemet med kontaktforskare, en institution som innebär att forskare kan ställas till företags och samhällsorgans förfogande. Det är naturligtvis väldigt bra, herr talman, med kontaktforskare, men det är inte alls detta som motionären talar om. Vad motionären talar om är att man skall kunna ta tjänstledigt från en offentlig tjänst för att forska, eller ta tjänstledigt från sin forskarbefattning för att arbeta inom en offentlig förvaltning under en viss tid. Den typen av samspel mellan offentlig verksamhet och forskning kan kontaktforskare aldrig ersätta. Jag vill därför yrka bifall till reservation 9, där vi har följt upp vårt motionsyrkande. I detta betänkande behandlas också regeringens förslag till åtgärder för att bibehålla forskning vid tandläkarhögskolan i Malmö, eller rättare sagt till att förvandla den till något slags renodlad forskningsinstitution med uppdragsutbildning. Jag vill med anledning av detta säga att den bästa basen för en konstruktiv och livskraftig forskning naturligtvis är att man också har en fungerande grundutbildning. Vi vill att man skall bibehålla grundutbildningen vid tandläkarhögskolan i Malmö. Detta har vi redovisat i annat sammanhang. Nu har vi nöjt oss med att peka på vårt ställningstagande i ett särskilt yttrande. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan med undantag av det som tas upp i den centerpartistiska reservationen 9.

Herr talman! Georg Andersson sade nyss att det är bra om riksdagen tar över och visar att det är den som bestämmer. Det gällde då musikutbildning i Edsberg, där riksdagen korrigerade, om nu av voteringen följer vad som kan förväntas, vad departementet har föreslagit. Nu har vi ytterligare tre exempel där riksdagen har tagit över och på viktiga punkter korrigerat vad utbildningsdepartementet och regeringen föreslagit. För det första gäller det, som de tidigare talarna här ha sagt, ytterligare 5 milj.kr. till humanistisk forskning. För det andra gäller det ytterligare 5 milj. till samhällsvetenskaplig forskning. På den punkten yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna 1 och 3 från socialdemokraterna i utbildningsutskottet. Visst är det viktigt med teknisk och naturvetenskaplig forskning. Men det behövs också satsningar på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det är beklagligt att socialdemokraterna i utskottet har valt att reservera sig på de här två punkterna. Sedan gäller det frågan om enheten för radiologisk onkologi vid universitetet i Stockholm. Som har sagts tidigare är forskningsverksamheten vid den enheten främst inriktad på den joniserande strålningens cancerframkallande verkan på djur. Dessutom har enheten tagits i anspråk för utredningar om radiologiska säkerhetsfrågor, undervisning i radiologisk katastrofmedicin samt för utredningar om cancerforskning och strålforskning. Jag har själv besökt enheten och är övertygad om att det vore helt felaktigt att följa regeringens förslag och avveckla den verksamhet som där bedrivs. Läggs verksamheten vid enheten ned förloras kunskap och kompetens på detta viktiga område, samtidigt som flera av Sveriges internationella åtaganden och uppgifter rörande cancerforskning måste avbrytas. Det är därför viktigt att verksamheten ges garantier för fortsatt drift. I den fyrpartimotion från folkpartiet, moderaterna, centerpartiet och vpk, där jag själv står som första namn, förordar vi med hänvisning till de nämnda skälen en fortsatt verksamhet. Glädjande nog har ett enigt jordbruksutskott delat de synpunkter som vi framfört i motionen om att verksamheten skall fortsätta. Också i utbildningsutskottet har vi på denna punkt nått enighet om att gå emot regeringen. Där är alltså socialdemokraterna i utskottet med oss. Vi säger också från utskottets sida att det bör utredas i vilka former en fortsättning skall ske. Utskottet har inhämtat att Sveriges lantbruksuniversitet är berett att delta i ett sådant utredningsarbete. Syftet är, säger utskottet, att finna en långsiktig lösning av frågan om denna forskningsenhets placering i en aktiv forskningsmiljö. Vi understryker att utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt och att övervägandena bör redovisas för riksdagen i 1986 års budgetproposition. För nästa budgetår anser utskottet att kostnaderna för enheten, utöver dem som nu bärs av universitetet i Stockholm, skall bestridas genom avgifter som statens strålskyddsinstitut tar ut av kärnkraftsindustrin. Om allt detta är vi alltså överens i utskottet, och det är mycket glädjande att denna viktiga cancerforskning får fortsätta. Herr talman! Det är inte alltid man som motionär blir tillmötesgådd. När det gäller motionen om enheten för radiologisk onkologi har dock detta skett. Som motionär är jag självfallet glad och tacksam för den behandlingen. På denna punkt yrkar jag alltså bifall till utskottets hemställan. Slutligen vill jag ta upp en reservation som jag står ensam bakom. Det gäller en uppföljning av folkpartiets partimotion i den del som gäller de vetenskapliga biblioteken. Kostnadsutvecklingen har ju lett till att biblioteken inte längre alltid kan anskaffa internationell vetenskaplig litteratur i nödvändig omfattning. Och då är det svårt att forska. Många universitetsbibliotekarier vitsordar att det förhåller sig på det sättet. Vi tycker att en resursförstärkning på 5 milj.kr. här är nödvändig, så att man kan fortsätta att prenumerera på t.ex. viktiga vetenskapliga tidskrifter. Det här är en för folkpartiet viktig fråga. Herr talman! Jag yrkar till sist bifall till reservation 7.

Herr talman! Det tidsskede vi nu upplever är i hög grad ett teknologins och teknokratins skede. Bitvis är det rent av fråga om en ganska ytlig förgudning av materiell teknologi, utan social urskillning. Det råder i många etablerade kretsar en tendens att undvika de stora existentiella frågor som bl.a. den nya teknologin aktualiserar. Det är därför angeläget att någon ringa motvikt ändå i någorlunda god tid kan skapas på den humanistiska och samhällsvetenskapliga sidan. Det är inte tillfredsställande att man skall vänta med detta till 1987. Även om vi från vpk kanske har känt en lätt skepsis inför de borgerligas stora anslagsglädje, som här väl åtminstone delvis beror på att de ser en chans att bereda regeringen ett voteringsnederlag i lagom tid före sommaren, vill vi dock för det riktiga i själva saken stödja utskottslinjen om förstärkning av medlen till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vi finner detta vara en logisk slutsats av det uttalande som riksdagen gjorde i frågan våren 1984.

Herr talman! Också jag skall försöka att fatta mig relativt kort på den här punkten. Jag vill först säga att jag tror att Jörn Svensson gjorde en riktig karakteristik, när han kommenterade den borgerliga glädjen över att man på några punkter i det här utskottsbetänkandet korrigerar anslagsnivåerna i förhållande till regeringens förslag. Jörgen Ullenhag försökte citera mig från den förra debatten. Jag tror att han gjorde det felaktigt. Jag menade inte att det är så att riksdagen nu på något speciellt sätt går in och tar över. Riksdagen är ju alltid sista instans när det gäller anslagsfrågor. Jag hävdar att riksdagen självständigt och med integritet skall behandla alla dessa frågor. Om riksdagen på någon punkt finner anledning att lägga till eller dra ifrån en och annan miljon, finns det inte skäl att göra särskilt stort nummer av det. Det är ju en ganska normal situation, tycker jag. Får jag bara göra den kommentaren att utbildningsutskottets majoritet nu gör den insatsen att man ökar utgifterna på några punkter. Jag saknar majoritetsstöd i motsvarande grad när det gäller att öka statens inkomster — men det är kanske ett annat bord. Vid behandlingen av den forskningspolitiska propositionen för ett år sedan gjorde riksdagen ett uttalande om behovet av förstärkta resurser inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen. Detta uttalande tillkom i allra sista stund av behandlingen av den forskningspolitiska propositionen. Det var ett resultat av ett tilläggsyrkande som lades fram här i kammaren. Av uttalandet framgick ingenting om vid vilken tidpunkt som regeringen borde återkomma. Det gavs inte heller några anvisningar om omfattningen av de insatser som riksdagens majoritet ansåg erforderliga. Mot bakgrund av den ordning som gäller beträffande övergripande forskningspolitiska propositioner vart tredje år i vilka prioriteringar och avvägningar mellan olika forskningsområden görs var det i första hand naturligt att uppfatta beställningen som en viljeyttring inför utarbetandet av nästa forskningspolitiska proposition. Regeringen har emellertid redan nu velat tillgodose riksdagens krav i viss utsträckning genom att 5 milj.kr. per år av de medel som anvisas till byggforskning och experimentbyggande skall disponeras av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Vidare har rådet fått i uppdrag att komma med förslag till åtgärder inför nästa forskningspolitiska proposition våren 1987 — förslag som kan höja kvaliteten inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och förbättra arbetsvillkoren för forskarna inom högskolan på dessa områden. Det är angelägna uppgifter, vilket jag vill understryka. Vi socialdemokrater anser att riksdagen bör avvakta förslag från regeringen innan beslut fattas om ytterligare insatser. Vi utgår från att regeringen kommer att presentera ytterligare förslag senast i samband med den planerade forskningspolitiska propositionen våren 1987. Det tillskott som utskottsmajoriteten nu förordar motsvarar en anslagsökning om ca 2,6 96 och är väl i sig inte särskilt imponerande, men den är icke desto mindre välkommen för mottagaren — det är klart. Men detta innebär inte någon lösning på de problem som man brottas med inom dessa forskningsområden. Till detta kan nämnas att fjolårets beställning skedde mot bakgrund av ett ganska splittrat uppträdande från den borgerliga oppositionen och inte gav särskilt stor vägledning. Jag skall begränsa mitt anförande till detta och yrkar bifall till reservation 1. Jag vill samtidigt göra det formella påpekandet att man vid hemställan bör ange att riksdagen anvisar ett reservationsanslag på 172 774 000 kr. till de humanistiska fakulteterna. Jag yrkar vidare bifall till den andra reservationen, där mitt namn finns med.
Herr talman! Ett par kortfattade kommentarer: Georg Andersson vet att folkpartiets budgetförslag innehåller långtgående besparingar på andra områden och att vårt netto är detsamma som regeringens. Det innebär att vi har fått utrymme för satsningen på den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Vi föreslår att man inte skall höja anslaget till studieförbunden och spar mycket pengar på det. Vi föreslår en mindre höjning till den kommunala vuxenutbildningen än vad regeringen har föreslagit och spar mycket pengar på det. Då får man utrymme för denna typ av insatser — ekvationen går ändå ihop. Herr talman! Jag har en lång lista på alla de nederlag som regeringen just på utbildningsområdet har råkat ut för. Det gäller t.ex. förslag om att återinföra äktamakeprövning, om att lägga ned tandläkarutbildningen i Göteborg och om att lägga ned läkarutbildningen i Malmö. I dag har vi alltså ytterligare fyra exempel. Jag skall inte trötta kammaren nu med att räkna upp hela listan, det kan jag göra vid ett annat tillfälle. Det är emellertid helt klart att det knappast finns något departement där riksdagen på ett sådant sätt som beträffande utbildningsdepartementet har visat att det är riksdagen som till slut talar om vad som skall gälla. Vi har alltså på punkt efter punkt korrigerat regeringen. Det är bra. I vissa fall har det skett i enighet, i andra fall har vi haft en majoritet bestående av fyra partier, som i dag, och socialdemokraterna har hamnat i minoritet.
Herr talman! Också jag känner ett visst behov av att påpeka att vi faktiskt har finansierat de nu aktuella satsningarna. Centern har under den allmänna motionstiden här i riksdagen lagt fram alternativa förslag som totalt innebär besparingar på ca 10 miljarder jämfört med budgetpropositionen. De 10 miljoner som vi nu diskuterar är finansierade inom den totalram som vi har angivit. Det handlar alltså om en prioritering av det som man tycker är viktigt. Vi kan här konstatera att centern har prioriterat anslagen till de humanistiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna något högre än vad regeringen har gjort. Eftersom Georg Andersson instämde i Jörn Svenssons misstanke att det var glädjen över att få med vpk som fick oss att lägga fram detta förslag vill jag framhålla att det finns gott om förslag, också till ökade anslag på olika områden, som vi har lagt fram under den allmänna motionstiden och för vilka vi icke har vpk:s stöd. Man kan alltså inte dra den lättsinniga slutsatsen att vpk:s benägenhet att stödja oss skulle påverka vår vilja att lägga fram olika förslag.

Herr talman! Jag är tacksam för att Jörgen Ullenhag nu inte läste upp hela sin lista. Vi har hört den så många gånger att det börjar bli tjatigt. Det är ganska trist att Ullenhag agerar på detta sätt för att försöka framställa utbildningsdepartementet som ett departement som inte har styrkraft. Det är en orättvis karakteristik som Ullenhag gör. På den lista som Ullenhag brukar repetera i olika sammanhang finns det många ur hans synvinkel svaga punkter. När det gäller den beställning som gjordes i fjol vill jag fullfölja min tidigare kommentar. Denna beställning från den borgerliga oppositionen var ganska otydlig. Moderaterna föreslog 30 miljoner, fördelat på 10 miljoner på vardera de humanistiska fakulteterna, de samhällsvetenskapliga fakulteterna och humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Centern ville minska anslaget till de humanistiska fakulteterna med 800 000 kr., men man talade samtidigt om att det kunde bli nödvändigt att göra en omprioritering från teknik till humaniora och samhällsvetenskap. Folkpartiet ville anvisa ytterligare 15 miljoner till det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Alla dessa yrkanden avslogs, och i stället bifölls en beställning om att regeringen skulle återkomma med förslag, utan angivande av tidpunkt. Medge, herrar, att det inte var lätt att bedöma vad riksdagsmajoriteten egentligen ville! Det kan vara skäl att särskilt uppmärksamma centerns agerande. Först ville centern minska anslaget till de humanistiska fakulteterna, för att därefter beställa en ökning. Vidare hade centern förordat en minskning på det tekniska området. Det är väl en bedömning som nu helt har kommit på skam. Herr talman! Jag vill komplettera yrkandet från mitt förra inlägg. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan utom i fråga om punkterna 3 och 6, där jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Jag hade faktiskt inte tänkt förlänga debatten med en ny replikomgång, men när Georg Andersson hanterar fakta på det sätt han gjorde provocerar han mig naturligtvis till att göra ett tillrättaläggande. Det Georg Andersson beskriver som ett förslag från vår sida om att minska anslagen till de humanistiska fakulteterna var ett förslag till omfördelning av resurser från fakultetsanslagen till ett särskilt anslag för forskning vid mindre högskolor. Det kanske Georg Andersson erinrar sig. Förslaget innebar inte minskade resurser för humanistisk forskning utan en anslagsmässig omfördelning för att garantera att en del av forskningen skulle kunna ske också vid de mindre högskolorna. Det rörde sig om för varje fakultetsanslag mycket blygsamma belopp. Att åberopa detta som något slags inkonsekvens i förhållande till det förslag vi nu har lagt fram är helt gripet ur luften. Det är ursäktligt om Georg Andersson har glömt vad debatten den gången handlade om, men i så fall är det bättre att inte åberopa den.
Herr talman! Låt oss leka med tanken att vi hade en icke-socialistisk utbildningsminister som gång på gång lade fram förslag i riksdagen som underkändes! Jag tror inte att Georg Andersson då hade försummat att påpeka detta. Illa skulle jag sköta mig som oppositionspolitiker, om jag inte talade om när regeringen lägger fram förslag på det här området som underkänns. Trots att Georg Andersson är irriterad får han nog finna sig i att även fortsättningsvis en och annan gång få höra talas om den långa listan med misslyckade regeringsförslag. Om Georg Andersson på fullt allvar menar att vi har ett utbildningsdepartement med stark styrkraft, som beslutsamt lägger fram förslag som är väl förankrade i riksdagen och som sedan går igenom, då talar han nog, herr talman, mot bättre vetande. Det är nämligen mycket lätt att se vad som tidigare har hänt i riksdagen och vad som kommer att hända i dag.
Herr talman! Jag har kontrollerat centerns förslag från i fjol, och det innebar obestridligen en minskning av anslagen till de humanistiska fakulteterna. Omfördelningen till de mindre högskolorna var inte förknippad med någon särskild prioritering av den humanistiska forskningen. Totalt sett skulle alltså ett bifall till centerns yrkande onekligen ha inneburit en minskning av anslaget till den humanistiska forskningen. Sedan, herr talman, till Jörgen Ullenhag: Jag tycker fortfarande att det är trist när man gör till ett självändamål att blåsa upp de begränsade ändringar i förhållande till propositioner som riksdagen vid ett antal tillfällen har gjort. Riksdagen är ju ändå sista instans, och om vi vid en saklig prövning och utifrån information som vi får i utskottet finner anledning att göra vissa förändringar, tycker jag knappast att det gagnar det politiska arbetet att blåsa upp detta till stora, principiella frågor, där man försöker framställa detta som regeringens underlägsenhet i förhållande till riksdagen.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en motion som jag tillsammans med Gullan Lindblad och Gunnar Biörck i Värmdö har väckt och som gäller frågan om inrättandet av en ny professur inom området andrologi vid Karolinska institutet. Utbildningsutskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till att varken Karolinska institutet eller UHÄ har fört fram önskemål om en sådan tjänst i sina anslagsframställningar. Förslag har framförts om en extra professur i andrologi inom institutet, men framställningen har avstyrkts i den medicinska fakultetsnämnden. Andrologi är ännu inget stort ämne, och i tider av ekonomisk åtstramning prioriteras andra områden. Dessutom är andrologin föga känd. Men den förtjänar att bli det. Vi som motionerat kan ändå glädjas åt att utskottet anser att utbildning och forskning inom andrologi är viktig. Det är en god början, och förhoppningsvis kan det leda till att ämnesområdet erkänns. Det råder nämligen föga jämställdhet på detta område för mannens del om man ser till antalet gynekologer för kvinnans del, vilket i vårt land är ca 775 mot en enda androlog. Visserligen kan antalet gynekologer, enligt Freud, förklaras med att kvinnans topografi är mer komplicerad i detta hänseende, men differensen är ändå för stor och kan inte få fortsätta att bestå. Det är på tiden att den andrologiska disciplinen får en fast förankring. Jag började fundera i dessa banor, när jag satt med i inseminationsutredningen och fick inblick i en verksamhet, som då pågått sedan 1920-talet. Hur många av männen i detta sammanhang som förklarats vara ofruktsamma hade kunnat botas, om de hade haft tillgång till sakkunnig hjälp? Man kan ställa den frågan, och man kan också ställa frågan hur mannen i ett parförhållande kände det när en donator kom med i bilden och övertog hans roll. Det är ingen som vet detta. Ingen har frågat, ingen har forskat. Mannen har i många fall glömts bort i en debatt, där kvinnans rätt i dessa sammanhang ställts i fokus. Ändå kan många infertila män botas, men till det behövs ökade resurser. Den forskning i ämnet som bedrivs sedan 20 år tillbaka av docent Rune Eliasson vid Karolinska institutet bör stödjas och utvecklas. Det är angeläget att detta ämnesområde erkänns som en egen specialitet och tillförsäkras en professur. Vi väckte denna motion för att belysa frågans ; vikt. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motion 1984/85:1883 i detta betänkande.

| Herr talman! Jag är ledsen att jag behöver ta kammarens tid i anspråk, men ' på grund av det sätt på vilket Georg Andersson för debatten tvingas jag i förklara vårt förslag förra gången. Vad vi gjorde då var att föreslå resurser för forskning vid de mindre i högskolorna. Vi avsåg att finansiera det hela genom en ganska liten reduktion på samtliga fakultetsanslag, likformigt. Vi gjorde alltså en omfördelning från fakultetsanslagen generellt till det här särskilda anslaget för de mindre högskolorna. Att som Georg Andersson gör åberopa detta som något slags bevis på att vi ville nedprioritera den humanistiska forskningen är en sorts desinformation, som jag uppriktigt sagt är litet förvånad över. Jag har inte varit van vid att behöva föra denna typ av diskussion med Georg Andersson tidigare. Därför är jag litet besviken över att behöva göra det nu. Genom att enbart redovisa vårt förslag beträffande humanistisk fakultet, och sedan också beträffande teknisk fakultet, gav han intryck av att vi hade en annan prioritering då än nu. Men så är alltså inte fallet. Det var inte fråga om en omfördelning mellan fakultetsanslagen, utan en omfördelning från fakultetsanslagen generellt till ett särskilt anslag för de mindre högskolorna. Naturligtvis utgick vi från att den ungefärliga fördelningen av forskningsinsatserna skulle bli ganska jämn mellan olika ämnesområden även på de mindre högskolorna. Det finns ingen anledning att tro att inriktningen på forskningen vid de mindre högskolorna skulle bli väsentligt annorlunda än vid universiteten. Vår prioritering av den humanistiska forskningen kom till uttryck i vårt yrkande på en förstärkning på detta område.

Herr talman! I detta betänkande behandlas alltså anslaget till forskningsrådsnämnden, som har ett antal övergripande frågor på forskningsområdet att ta hand om. En av de verksamheter som ligger under forskningsrådsnämnden är framtidsforskningen. Det här är ett forskningsområde som vi från centerns sida fäster väldigt stor vikt vid. Vi hoppas att det skall vara möjligt att ge goda arbetsmöjligheter för framtiden. Under flera år har vi lagt fram förslag om att framtidsforskningen skall skötas av ett fristående institut, som är obundet av andra myndigheter och organ. Det yrkandet upprepar vi. En särskild utredning har tillsatts, som skall se över framtidsforskningens organisatoriska former. Det gör att vi nu är beredda att avvakta utredningsarbetet. Vi har därför inget särskilt yrkande vad gäller detta betänkande. Vår principiella inställning har naturligtvis inte ändrats för den skull. Ett annat intressant forskningsområde med anknytning till forskningsrådsnämnden är kooperationsforskningen. Forskningsrådsnämnden har på regeringens uppdrag gjort en utredning av kooperationsforskningens organisation och verksamhet och lagt fram förslag om att denna forskning skall bedrivas under en särskild kommitté, som i sin tur lyder under forskningsrådsnämnden. Vi tycker att det är bra att den här forskningen ges en viss organisatorisk stadga och inriktning. Kooperationen utgör ju en mycket viktig del av vårt näringsliv. Det kooperativa arbetssättet är dessutom någonting som kan utnyttjas i många olika sammanhang när det gäller att förbättra servicen och ordna olika gemensamma angelägenheter i bostadsområden etc. Vi tycker således att det är viktigt att kooperationsforskningen prioriteras. Men vi menar nog att det kanske inte är tillräckligt att tillsätta en kommitté som skall syssla med dessa frågor. Man bör också se till att det finns ordentliga resurser på detta område. Därför stöder vi den centerreservation där man dels föreslår att ytterligare 1 milj.kr. satsas på kooperationsforskningen, dels efterlyser förslag om fasta forskartjänster på det här området. Dessa förslag återfinns i reservationerna 1 och 2 som är fogade till vid betänkandet. Jag yrkar bifall till dessa. I centermotionen 2752 tar man upp frågan om forskningen kring datoriseringens effekter. Detta område är ett annat mycket viktigt forskningsområde. Datoriseringen berör ju oss alla i allra högsta grad. Det gäller i vardagslivet, i samhällslivet, i yrkeslivet i övrigt osv. Även sårbarhetsproblemen i samband med datoriseringen måste uppmärksammas ordentligt. På den punkten föreslås i motionen att UHÄ får i uppdrag att utarbeta ett ordentligt forskningsoch utbildningsprogram om datoriseringens effekter. Det är någonting som vi understöder. Vi har följt upp detta önskemål i en reservation. Vidare har vi i vår kommittémotion 1324 föreslagit en förstärkning av resurserna till humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet med 5 milj.kr. Vad gäller vårt parti är det ett led i våra allmänna strävanden att förstärka resurserna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. På förekommen anledning bör jag kanske, herr talman, påpeka att vi har lagt fram det förslaget utan att ha stöd från vänsterpartiet kommunisterna. Det utgör ett litet bevis på vad jag sade här tidigare. Genom de här ökade resurserna skapas också ett ekonomiskt utrymme för den forskning om datoriseringens effekter som jag alldeles nyss har talat om. Jag yrkar således bifall även till reservation 3.

Herr talman! Jag skall här bara ta upp den del av utskottets betänkande som gäller förslagen om en maktutredning. I fjol motionerade jag tillsammans med andra vpk-are om att riksdagen skulle uttala sig för att en sådan maktutredning borde göras i Sverige. Vi pekade bl.a. på den norska maktutredningen som en bra förebild. Samtliga övriga partier var motståndare till att en sådan utredning gjordes, och motionen avslogs så sent som i höstas av riksdagen mot bara vpk:s röster. Vi tyckte att detta var en bra fråga och har återkommit i år med i stort sett liknande förslag. Det är naturligtvis en glädje för mig att kunna konstatera att samtliga partier nu har tillstyrkt att en sådan här utredning skall göras. På det paradoxala sätt som motioner behandlas här i riksdagen, konstaterar konstitutionsutskottet att syftet med motionerna i allt väsentligt är tillgodosett. Utbildningsutskottet ansluter sig till denna uppfattning, varefter man föreslår att motionerna skall avslås. Regeringen har också agerat sedan den fann att det fanns en stark opinion för kravet på en maktutredning. Nyligen har regeringen publicerat direktiv för en första del av en sådan utredning som gäller ägaroch inflytandefrågor i svenskt näringsliv. Jag återkommer något till dessa direktiv senare. Jag vill först understryka att frågan om maktförhållandena i det svenska samhället inte på något sätt är uttömda i och med att man gör denna utredning om ägaroch inflytandefrågorna inom näringslivet. Det finns en rad andra problemkomplex, som enligt vår mening också bör utredas. Det gäller makten inom de enskilda företagen, både privatägda och samhällsägda. Det gäller de transnationella företagens maktutövning. Det gäller maktfördelningen mellan riksdag, regering och statsbyråkrati — en fråga som inte minst borde ligga den här institutionen varmt om hjärtat. Det gäller frågan om maktfördelningen inom organisationerna. Det gäller kvinnoförtrycket. Det gäller massmedias makt. Det gäller slutligen de maktlösas problem och möjligheter, vilka vi anser viktiga att ta fram i ett skarpare ljus. Samtliga dessa frågor hör till problemkomplexet om var makten ligger och hur den utövas i det svenska samhället. Jag vill uttala den förhoppningen att regeringen — som ju har agerat med uttalanden, bl.a. av statsrådet Ingvar Carlsson — inte skall stanna vid den ansats som direktiven till en utredning av makten inom det privata näringslivet utgör, utan att den går vidare och ser till att samtliga dessa frågor får en ordentlig belysning. När det så gäller de direktiv som nu ges för en utredning om ägaroch inflytandefrågorna i näringslivet har kritik redan riktats från LO:s sida mot begränsningen av den tillsatta kommitténs arbete. Jag vill instämma i denna kritik. Det sägs bl.a. i direktiven: ”Det bör också ingå i kommitténs arbete att efter avslutade kartläggningar och analyser föreslå fortsatta studier av ägaroch inflytandefrågor i svenskt näringsliv.” Det sägs ingenting i direktiven om att kommittén också skall föreslå åtgärder för att bryta obehörig makt inom det svenska näringslivet och skapa mera demokratiska förhållanden. Det har självfallet varit motionärernas mening när vi har insisterat på att en sådan här maktutredning borde tillsättas. Det har självfallet varit vår mening att utredningen inte bara skulle stanna vid en kartläggning av maktförhållandena utan att den därefter också raskt måste ta itu med att skapa andra förhållanden när det gäller maktens fördelning i det svenska samhället.

Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Föreliggande betänkande behandlar bl.a. frågorna om utrustningen vid våra universitet och högskolor. Här finns två moderata reservationer. Den ena reservationen avser utrustningsnämnden för universitet och högskolor. I en motion av Gunnar Biörck i Värmdö, vilken i sin tur bygger på en utredning av Mats Lemne, föreslås ett avskaffande av utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Vi anser det vara riktigt med decentralisering av upphandlingsverksamheten vid universitet och högskolor, medan UHÄ kan stå för planeringen.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
Herr talman! Från utskottsmajoritetens sida anser vi att erfarenhet av den ytterligare decentralisering av upphandlingsverksamheten vid universitet och högskolor som planeras bli genomförd 1986 bör avvaktas, innan riksdagen tar ställning till förslag om mer genomgripande förändringar.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

Herr talman! Till detta betänkande har fogats några reservationer. Reservation 1 berör ändring av grunderna för fördelning av studietimmar för undervisning i svenska för invandrare. Vi har fått nya regler för mottagning av flyktingar, och det ändrar det tidigare mönstret beträffande studieförbundens engagemang i undervisningen i svenska för invandrare. Det bör man, anser vi, ta hänsyn till vid fördelning av resurserna för budgetåret 1985/86. I reservationen, som är gemensam för centerpartiet, folkpartiet och moderaterna, sägs att i rimlig utsträckning bör minskad hänsyn tas till studieförbundens undervisningsvolym under de senaste tre åren och att detta bör ges regeringen till känna. Reservation 2 avser medel för studiecirklar i Uddevalla. Enligt vår mening bör den friställda personalen främst engageras i arbetsmarknadsutbildning.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

Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1. Detta motiveras med vad som anförs i reservationen, och jag vill också hänvisa till motion nr 3036 av Larz Johansson och Kerstin Göthberg från centern, som den här reservationen bygger på.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

Herr talman! Utskottsmajoriteten anser att det skulle vara fel att ändra fördelningsreglerna för SFI under det sista året med den gamla organisationen. Vi anser också att vuxenutbildningsnämnden i Bohuslän är mest lämpad att handha de speciella medlen för studierna kring Uddevallavarvet. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Regeringen vill utnyttja sitt bemyndigande här till en utökad verksamhet med kurser för arbetslösa i grundvux och komvux. I en reservation framhåller vi att det är positivt att den som drabbas av arbetslöshet får ägna sig åt utbildning — nya vägar kan öppnas för vederbörande. Men med arbetsmarknadsutbildningens mer flexibla och förändrade organisation bör det här målet kunna uppnås inom de uppställda ramarna.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
Herr talman! Riksdagen har ju tidigare beslutat att ge bemyndigande till regeringen att, om den så finner angeläget, anordna utbildningar för arbetslösa även på annat sätt än inom AMU. Nu redovisar man hur man tänker använda dessa ramar; man kommer att kunna använda såväl komvux som gymnasieskolan och folkhögskolan. Vi yrkar alltså bifall till utbildningsutskottets hemställan och avslag på reservationen i denna del.